Att man går fram på den väg som Lars Gustafsson talar för och åtminstone gör ett försök utesluter inte den konstruktion som riksdagen nu förhoppningsvis kommer att besluta om.

Herr talman! I början av april, i år besökte utbildningsutskottet Lunds universitet för att få del av erfarenheterna från det första året i den nya högskolan. Vi hade överläggningar med universitetsledning, lärare, studerande, fackliga representanter och allmänrepresentanter. Visst redovisades vid det besöket ekonomiska och organisatoriska problem samt, från vissa representanter, missnöje med delar av högskolereformen. Men det dominerande intrycket var att högskolereformen i mycket inneburit en vitalisering och att en tidigare intensiv kritik på vissa punkter tystnat. 115 och forskning Många, däribland studentkårsrepresentanterna, underströk att universiletsstyrelsen fungerat bra och att allmänrepresentanterna där hade inneburit en förstärkning. Kommentarerna till yrkeslivsrepresentationen i linjenämnderna var positiva. Den genomförda decentraliseringen av beslutsfattandet ansågs värdefull. Även om helhetsintrycket — som flera talare här har sagt — är positivt, är det självklart att den nya högskolan också dras med en del problem. Jag vill särskilt peka på två. För det första tycker många på de olika högskolorna att det är en lång väg att gå mellan högskolan och departementet. Nu pågår — just för att motverka en onödig byråkratisering — en översyn av beslutsbefogenheterna. Översynen görs av den s.k. decentraliseringsgruppen inom utbildningsdepartementet. Vi har i den gruppen under hösten och våren haft en rad överläggningar på flera högskoleorter med företrädare för bl.a. lärare och studerande. Intresset för decentraliseringsfrågorna är stort, och vi har fått en rad värdefulla synpunkter. Vi räknar med att nästa vår kunna presentera resultatet av vårt arbete. Det andra problemet jag vill peka på gäller tillströmningen till fördjupningsstudier och till forskarutbildningen. Frågan har redan något berörts av Ove Nordstrandh. Antalet studerande inom forskarutbildningen har särskilt inom vissa ämnesområden minskat på ett mycket oroande sätt. Samtidigt vet vi att antalet studerande på fördjupningsnivåerna inom grundutbildningen har sjunkit på många ställen, Detta är mycket oroande, inte minst med tanke på rekryteringen till forskarutbildningen. Det är viktigt att flera utbildningslinjer än i dag läggs upp så att de stimulerar till fördjupning. Regeringen och riksdagen tog ett sådant steg genom att i förra årets högskoleproposition föra upp samhällsvetarlinjen med dess krav på fördjupning som en allmän utbildningslinje. Här kan mycket mera göras. Får vi fler studerande på fördjupningsnivåerna, så förbättras också rekryteringsunderlaget för forskning och forskarutbildning, och det är av vital betydelse för samhällsutvecklingen. De kortare utbildningar som blivit allt vanligare är viktiga, men de kan aldrig ersätta de långa utbildningarna. Det gäller ju att tillgodose olika behov. På flera sätt måste vi alltså arbeta på att förbättra grundutbildningens kvalitet. Debatten om hur det skall gå till är viktig. Enigheten om högskolereformen i den utformning den fick genom förra årets riksdagsbeslut är betydande. Den enigheten innebär inte att allt är bra inom högskolan. Tvärtom måste man vara beredd att successivt ta bort de brister man upptäcker. Jag har nyss pekat på några sådana brister. Vpk delar inte alls den grundsyn som jag här gjort mig till tolk för. Flera av de påståenden vpk gör i motionen 378 av Lars Werner m.fl. är både egendomliga och felaktiga och motiverar några frågor till vpk:s företrädare här i kammaren. En målsättning med reformen, säger man i vpk-motionen, är att öka styrningen och kontrollen av den högre utbildningen. En ökad ideologisk övervakning av utbildningens innehåll har blivit en angelägenhet för statsmakterna, påstår man. Detta är ju —- milt uttryckt —- rent nonsens. Att man — Nr 150 från kommunistiskt håll kritiserar en ideologisk övervakning av utbild Onsdagen den ningens innehåll är i och för sig mycket tacknämligt, men det är väl magstarkt 24 maj 1978 att komma med den kritiken i vårt land. Min första fråga till vpk blir: Kan vpk:s företrädare här i kammaren ge något enda exempel på den ideologiska övervakning av utbildningen som man talar om i sin motion? Efter denna egendomliga avstamp tar man i vpk-motionen upp några punkter till särskild granskning. I en punkt påstår man att själva förvaltningen av högskolan sköts ”genom den nya beslutsorganisationen i långt större utsträckning än tidigare av företrädare för statsmakterna, byråkratin och det enskilda näringslivet”. På ett annat ställe i motionen heter det att ”representanter för storfinansen och lönarbetarna jämställs när det gäller inflytande över den högre utbildningen”. Vpk målar alltså upp bilden av en högskola med ett växande inflytande för statsmaktsföreträdare, byråkrater och storfinansrepresentanter. För att inte någon skall tro på den här bilden, kan det vara skäl att säga några ord om hur det egentligen förhåller sig. Låt oss börja på institutionsnivån. Institutionerna leds av styrelser med studerande, lärare och annan personal på institutionen. I linjenämnder och högskolestyrelser har de i högskolan verksamma majoritet. I linjenämnderna är en tredjedel av ledamöterna representanter för yrkeslivet. Det är högskolorna själva som bestämmer vilka som skall sitta i linjenämnderna. I högskolestyrelsen finns en minoritet, som är politiskt vald. I de sex regionstyrelserna sitter politiker som ordförande, De fackliga organisationerna har sex representanter, de studerande två och en ledamot representerar näringslivet. Huvuddelen av de resterande representanterna är politiker. Näringslivet har alltså en representant av 21 ledamöter i varje regionstyrelse. Min andra fråga till vpk blir: Vad menar vpk med påståendet att företrädare för statsmakterna, byråkratin och det enskilda näringslivet i långt större utsträckning än tidigare sköter själva förvaltningen av högskolan? I en andra punkt påstår vpk att de studerandes val av fria kurser har ersatts av fasta studiegångar, som skall ha en klar ”yrkes och arbetsmarknadsinriktning” anpassad efter storfinansens intressen. Utbildningen styckas upp, säger man. så att ”helhetsperspektivet går förlorat”. Också det är helt grundlösa påståenden. Det är riksdagen som fattar beslut om vilka allmänna utbildningslinjer som skall finnas. UHÄ fastställer sedan utbildningsplaner, som ger ramarna för utbildningslinjerna. I motsats till tidigare fattas sedan viktiga beslut om utbildningens innehåll lokalt. Denna vidgade lokala frihet är ett av de viktigaste inslagen i reformen. Min tredje fråga till vpk blir därför: Tror ni verkligen att lärare och studerande i linjenämnderna anpassar sina beslut efter storfinansens intressen? Den sista huvudpunkten i vpk:s motion gäller dimensioneringsfrågan. Man påstår helt frankt följande: ”En nära nog total dimensionering har införts. Genom spärrarna hoppas man kunna åstadkomma en bättre planering och anpassning till arbetsmarknadens behov.” 117 och forskning Om vpk:s företrädare i kammaren slår upp s. 375 i bilaga 12 till budgetpropositionen, så hittar de där uppgiften att antalet fria årsstudieplatser nästa budgetår beräknas bli 30 200. Antalet individer som kommer att utbilda sig inom den fria sektorn kommer att bli avsevärt större. Hur vpk mot den bakgrunden kan tala om en ”nära nog total dimensionering” är fullkomligt obegripligt. Ännu intressantare än att få en förklaring till den egendomligheten är dock att få veta hur vpk ställer sig i själva sakfrågan. Förra året lade man nämligen, till allmän förvåning, ner sina röster i voteringen om den fria sektorn. Min sista fråga till vpk är därför: Kommer ni även i år att lägga ner rösterna och i så fall varför? För bara några veckor sedan antog SFS fullmäktige utan några avvikande röster ett uttalande till stöd för den fria sektorn. I uttalandet hette det bl.a.: ”Likaså vore ett slopande av den fria sektorn ett hot mot universitetens traditionella uppgifter att förmedla vetenskaplig skolning och möjliggöra individernas självförverkligande. Den fria sektorn är därtill av utomordentlig vikt för rekryteringen till forskning, detta så länge det inte finns några direkta forskarförberedande allmänna utbildningslinjer. Det har under året visat sig att det huvudsakligen är de nya studerandegrupperna, som söker sig till den fria sektorn. Det är därför ett slag i ansiktet mot dessa icke-traditionella studerandegrupper, för vilka den nya högskolan sägs ha öppnats, att avskaffa den fria sektorn.” Jag tror att man inte minst inom SFS kommer att noga notera hur vpk gör i den här frågan. Anser alltså vpk i motsats till SFS att frågan om den fria sektorns bevarande är så oviktig att man liksom förra året kommer att lägga ner rösterna? Vad är det då vpk vill? Ja, en sak är säker. Någon mångfald på högskolans område vill man inte ha. I partimotionen säger man att vi nu får en ökad styrning, som ”kan leda till fler ovetenskapliga och borgerligt ideologiska inslag i forskningen och utbildningen”. I vpk:s Sverige får det tydligen inte finnas utrymme för något annat än socialistiska inslag i forskningen och högskoleutbildningen. Allt annat, menar man, är ovetenskapligt. Just detta är skillnaden mellan ett liberalt och ett kommunistiskt synsätt. I ett liberalt samhälle tillåter man olika uppfattningar och strävar efter en mångfald också inom högskolans område. I ett sådant samhälle utnämns också professorer med en marxistisk grundåskådning, om de har de bästa kvalifikationerna. I vpk:s samhälle finns det bara utrymme för en uppfattning: den kommunistiska. Där utnämns inga professorer med en liberal grundåskådning. Tillåter man i vpk:s Sverige hundra blommor att blomma, då skall de alla vara lika röda. Min slutsats blir att de som i dag arbetar inom högskoleområdet i Sverige har all anledning att vara glada för att vi har en liberal och inte en kommunistisk utbildningsminister. orienterad forsknings och forskarutbildningsorganisation inom främst den — Nr 150 filosofiska fakultetens område i Linköping. Universitetets rapport ”Tema. Ny Onsdagen den väg för forskning” är en mycket intressant läsning.

Den föreslagna nya forskningsorganisationen bygger inte på en strikt indelning i ämnesområden. Vi skiljer oss åt på en punkt. Socialdemokraterna vill i reservation nr 4 att riksdagen redan nu fattar principbeslut om fortsatt uppbyggnad av den temaorienterade forskningsorganisationen till Linköping och att ytterligare två teman skall starta den 1 juli 1980. Utskottsmajoriteten anser inte att riksdagen redan i år skall fatta principbeslut om en sådan fortsatt utbyggnad efter den 1 juli 1980.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

Herr talman! Att på den korta tid som står mig till buds svara på samtliga de frågor som Jörgen Ullenhag ställde är, som han borde vara mycket medveten om själv. fullständigt omöjligt. Jag skall bara ta upp några punkter. I ett liberalt samhälle, utropade Jörgen Ullenhag, tillåts minsann alla åsikter, där tillåts alla att studera vid universiteten! Det är den berömda valfriheten som han här åberopar. Men ett faktum är ju att i ett liberalt samhälle slås arbetarklassens, lönarbetarnas, ungar ut redan i grundskolan. De får inte chansen ens till högre studier. Det räcker att gå till de spärrade utbildningarna för att se från vilka sociala grupper de studerande där rekryteras. Och det har inte skett någon förändring genom den högskolereform som genomfördes förra året. Valfrihet. men för vem? Jörgen Ullenhag påstod att reformen har varit så positiv och redovisade erfarenheter från Lund. Jag kan redovisa rakt motsatta erfarenheter. Det finns ett omfattande missnöje vid universiteten — hos såväl de studerande som hos lärare och övrig personal. Det gäller antagningssystemet, det gäller möjligheten att påverka kursinnehåll och kursuppläggning, det gäller tentamensformer och det gäller en rad andra saker.

Sedan frågade Jörgen Ullenhag om vad vi har skrivit om representanter för storfinans och näringsliv. Ja, Jörgen Ullenhag kan ju själv räkna ut hur många som tidigare fanns vid universiteten och jämföra det med vad som finns i dag. Jörgen Ullenhag kunde också ha läst i vår motion vad vi anmärkte på såväl förra året som i är, nämligen att man buntar ihop fackliga representanter och representanter för storfinansen som företrädare för något slags allmänintresse. Slutligen det här med spärrarna. Vi sade både i fjol och i år att vi är motståndare till spärrar, men vi kan inte se någon större principiell skillnad mellan socialdemokrater och borgare på den här punkten. Jörgen Ullenhag kunde kanske redovisa hur många fria utbildningslinjer det finns i dag och jämföra det med det socialdemokratiska förslaget.
Herr talman! Så svårt kan det rimligen inte ha varit för Eva Hjelmström att svara på mina tre korta och mycket konkreta frågor. Nu valde hon att inte svara på en enda. Jag skall ge henne en chans till att svara på åtminstone någon av dem, för jag tror att det kan vara rätt intressant, inte minst för alla de studerande som efterlyser vpk:s svar på de här frågorna. Jag frågade för det första: Kan vpk ge något enda exempel på den ideologiska övervakning man talar om i sin motion? Det är en allvarlig beskyllning, och det vore intressant om vi kunde få något exempel. Det kunde inte Eva Hjelmström ge, utan hon kom i stället med svepande formuleringar. För det andra frågade jag: Vad menar vpk med påståendet att företrädare för statsmakterna, byråkratin och det enskilda näringslivet i långt större utsträckning än tidigare sköter förvaltningen av högskolorna? Det är ju fullkomligt felaktigt. Peka ut var de byråkrater och statsmaktsrepresentanter och företrädare för storfinansen finns som har vällt in 1 högskolan! Det vore intressant att veta. I varje regionstyrelse finns det sex företrädare för de fackliga organisationerna och en representant för näringslivet. För det tredje frågade jag: Tror ni verkligen att lärare och studerande i linjenämnderna anpassar sina beslut efter storfinansens intressen? Det är ju innebörden av vad ni skriver i er motion. Så lätt får man inte glida förbi den frågan. Åtminstone kunde vi väl, Eva Hjelmström, få ett klart svar på den fråga som intresserar SFS mycket: Kommer ni återigen att lägga ner era röster när det gäller den fria sektorn eller kommer ni att rösta med majoriteten? Förra året lade ni ner rösterna. Och antalet platser som Eva Hjelmström efterlyste är, som jag redovisade, 30 200 inom den fria sektorn. Hur man från vpk:s sida kan få det till en obetydlighet är fullkomligt obegripligt. Nr 150 Slutligen vore det också av intresse att veta vad man vill rensa ut för Onsdagen den Htteratur och ta bort för utbildningar i ett kommunistiskt samhälle. Ni 24 maj 1978 stämplar allt som inte är marxistiskt som ovetenskapligt och borgerligt och påstår att de inslagen ökar. Vad är det som skall bort? Anslag till högskola
Herr talman! Apropå det här senaste, att allt som inte är marxistiskt är ovetenskapligt. skulle jag vilja ställa en motfråga: Var hittar Jörgen Ullenhag det i vår motion? Vi har inte sagt att v/ skall rensa bort någonting. Jag får tydligen upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att det är de som är verksamma ute vid universiteten som gemensamt — enligt den mest demokratiska princip man kan tänka sig: en människa, en röst — skall få vara med och fatta beslut om kursuppläggning, kursinnehåll och liknande. Så är det inte i dag. Uppenbarligen lyssnade inte Jörgen Ullenhag på mitt tidigare inlägg. Han har ju själv medgett att representanter för storfinansen har fått tillträde exempelvis till regionstyrelserna. I dag är utbildningen huvudsakligen inriktad inte på folkflertalets behov utan på kapitalets behov. Man kan ta — och det återkommer jag till när vi skall diskutera den tekniska forskningen — forskningen ute vid universiteten som ett exempel. Vill Jörgen Ullenhag ha något exempel på styrning, så går det alldeles utmärkt att titta på den uppdragsforskning som förekommer vid våra universitet och högskolor. Vi har länge krävt att man skall sätta stopp för att 1. ex. ett företag mer eller mindre skall kunna beställa forskning vid tekniska högskolan, men det är inte folkpartisterna beredda att göra. Vi får återkomma till den här diskussionen när mer tid medges. Jag kan bara slutligen notera att Jörgen Ullenhag inte svarade på någon av alla de frågor jag ställde i mitt första inlägg.
Herr talman! Eva Hjelmström frågar var i den egna motionen detta med ovcetenskaplighet står. Det står på s. 13 i er motion följande: ”Kapitalismens intresse av att dess rätta natur skyls över och fördunklas medför också att en ökad styrning kan leda till fler ovetenskapliga och borgerligt ideologiska inslag i forskningen och utbildningen.” Jag förutsätter att ni inte vill ha några ovetenskapliga inslag i utbildningen, och då blir ju konsekvensen att de enda inslag som skall finnas är de marxistiska. Det är bra att vi har fått de här ideologiska inslagen i årets högskoledebatt. Det visar nämligen klart att vpk har en helt annan syn än vi andra. Vpk använder sig av en marxistisk karta när partiet orienterar sig i verkligheten. Ni har inte kunnat visa på någon storfinansstyrning. Ni har inte kunnat ge exempel på någon ideologisk övervakning. Men när verkligheten inte stämmer överens med kartan, vidhåller ni ändå att kartan har rätt. Ni har inte gett besked om vilka utbildningar och vilka kursböcker som skall bort i det kommunistiska drömsamhället. Vi har kanske fått besked på 121 en punkt: Ni kommer liksom förra året att lägga ner rösterna i omröstningen om den fria sektorn. Det är i så fall ett klart besked. SFS har, som jag tidigare uttalat, yttrat sig mot ett avskaffande av den fria sektorn och sagt att detta är ett slag i ansiktet på de icke traditionella studerandegrupperna. Som jag nyss framhöll, kommer man säkert på studerandehåll att med stort intresse notera vpk:s agerande i den här frågan.

Herr talman! I motionen 1977/78:1163 har jag tillsammans med några västsvenska socialdemokratiska kolleger begärt att en professur i anestesiologi inrättas vid Göteborgs universitet. Vi har också pekat på att om man för dagen inte anser sig ha ekonomiska resurser till detta, så finns möjligheter till omfördelning inom ramen för nuvarande akademiska resurser. Herr talman! Detta är inte någon ny fråga. Vi kan gå tillbaka till 1963. I statsutskottets utlåtande nr 61 år 1963 framhölls att anestesiologin sedan ett flertal år var en erkänd, självständig specialitet av stor betydelse för sjukvårdens utveckling. Utskottet pekade vid denna tidpunkt på att ämnet likväl inte haft någon akademisk representation till skillnad mot vad som då var förhållandet flerstädes i utlandet. 1963 inrättades landets första professur i ämnet vid Karolinska institutet. Det fanns trägna motionärer, och i statsutskottets utlåtande nr 55 år 1964 upprepar utskottet att anestesiologi är en sedan flera år erkänd och självständig specialitet av stor betydelse för sjukvårdens utveckling, och skriver vidare att detta talar för att det kan förtjäna att allvarligt övervägas att vidga kretsen av ämnets företrädare. I debatten i andra kammaren den 24 april 1964 uttalade chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet Edenman, följande: En professur i anestesiologi måste komma att inrättas inte bara i Uppsala utan på flera håll i landet inom rimlig tid, eftersom anestesiologi kommer att ingå i sjuk vårdsorganisationen. Nu tycker vi motionärer att det har gått rimlig tid. Sedan de citerade uttalandena gjordes 1963 och 1964 har anestesiologin genomgått en stark utveckling. Modern anestesiologi spelar en viktig roll såväl före som under och efter de större kirurgiska ingreppen. Kirurgin har delvis genom anestesiologins framsteg fått möjligheter till alltmer omfattande och långvariga ingrepp på komplicerade patientgrupper. Kraven på en högt kvalificerad anestesiologi är stora. Anestesiologerna har således kommit att spela en framträdande roll inom både den allmänna och den mera specialiserade intensivvården.

Vi motionärer inom den berörda regionen anser att sjukvården och patienterna blir lidande, när inte resurser ställs till förfogande eller en omprioritering av nuvarande akademiska resurser sker. I utbildningsutskottets betänkande 1977/78:22 framhålls att medicinska fakulteten i Göteborg föreslagit att en tjänst som professor i anestesiologi skall inrättas i Göteborg. Denna tjänst har emellertid inte prioriterats högst bland föreslagna tjänster, och den har heller inte förts fram av UHÄ. Jag anklagar inte utskottet för den skrivning man gjort. men vad jag bedömer vara anmärkningsvärt är att man inte anser att tiden är mogen för att en professur inrättas vid medicinska fakulteten i Göteborg och att universitetsklinikerna i Göteborg och Umeå skall vara de enda som saknar en professur i detta så angelägna ämne. Det förtjänar också att påpekas att intensivvården är den mest resurskrävande vård vi har i samhället, och ansvariga sjukvårdspolitiker borde därför vara intresserade av att man tar upp denna fråga så att den snarast möjligt får en lösning. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag ville få dessa mina synpunkter till protokollet.

Herr talman! Vpk har många gånger förr i olika sammanhang påpekat och konstaterat att staten sviker sitt ansvar när det gäller barnomsorgen och förskollärarutbildningen. En kraftig utbyggnad av förskollärarutbildningen är nödvändig för att man skall kunna tillgodose behovet av utbildad arbetskraft på barnstugorna. Det har under en rad år förekommit ett oansvarigt dubbelspel när det gäller barnomsorgen. I kommunerna håller ansvariga politiker tillbaka utbyggnaden med hänvisning till otillräckliga statsbidrag och brist på personal. och i storstadsområdena hänvisas dessutom till brist på lokaler och mark. I riksdagen sitter deras partikamrater och röstar ner vpk-förslag om ökade satsningar på barnomsorgen bl.a. genom höjt statsbidrag och ökad personalutbildning. Detta är ett dubbelspel som drabbar både kvinnorna och barnen. Det räcker inte med att satsa bara på en rent kvantitativ utbyggnad av barnomsorgen. Man måste här också satsa på en kvalitativ upprustning. I denna upprustning utgör frågor om personaltäthet och personalutbildning hörnpelare. Enligt vpk:s uppfattning måste dels personaltätheten öka så att varje förskollärare har högst fyra barn att ta ansvar för, dels själva 123 utbildningen av förskollärare bli mer ambitiös. Det finns ingen anledning till att Just de människor som har hand om våra yngsta barn, som är i sin viktigaste ålder, skall ha den kortaste och minst kvalitativa utbildningen inom läraryrket. Barnstugeutredningen har gjort beräkningar på hur stora variationerna är mellan personalbehov och personaltillgång. Dessa beräkningar visar att det redan i dag finns en stor brist på utbildad personal och att denna brist kommer att fortsätta att öka vid en fortsatt kvantitativ utbyggnad av barnomsorgen. Barnstugeutredningen redovisade att det under perioden 1975-1980 skulle behöva utbildas mellan 30 000 och 60 000 personer utöver vad som planerats för att barnstugornas behov av en riktigt utbildad personal skall kunna tillfredsställas. Även andra siffror har redovisats. Enligt utredningen Utbildning i samverkan måste det inom den närmaste tioårsperioden utbildas över 100 000 personer inom barnomsorgen.

Samtidigt sägs att det finns en obalans regionalt — främst i storstadsregionerna, varför det föreslås en utökning just där. Vpk anser att den överenskomna barnstugeutbyggnaden är alldeles för liten. Målet måste vara att tillgodose alla barns rätt till en bra barnstugeplats. Det innebär att alla barn i förskoleåldern skall kunna beredas plats på daghem liksom att alla barn i åldern 7—14 år skall ha tillgång till fritidshem. Det här målet skall ha uppnåtts inom en tioårsperiod. Dessutom krävs en ökning av personaltätheten. Allt i syfte att tillfredsställa barnens behov. För att vi skall kunna nå detta mål kräver vpk en utbyggnad med 50 000 barnstugeplatser per år fram till 1980 och att utbyggnadstakten därefter ökas ytterligare. Detta förutsätter givetvis krav på en mycket större ökning av utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger än vad som föreslås i propositionen. För att täcka utbildningsbehovet enligt vårt krav fordras att man utbildar 7 700 förskollärare, 2 600 fritidspedagoger och 10 300 barnskötare per år.

Därför måste I detta sammanhang är det också väsentligt att påpeka att utbyggnaden av Onsdagen den förskollärar och fritidspedagogutbildningarna inte får ske till priset av att 24 maj 1978 utbildningarna försämras. Tvärtom måste utbyggnadsskedet präglas av ansträngningar att åstadkomma kvalitativa förbättringar, och utbildningarna måste underkastas en grundlig översyn. Det är inte rimligt att man nöjer sig med cn utbildning som till sin omfattning och sitt innehåll är sämre än vad som gäller för lärare inom grundskolan. Det vore att underkänna den bedömning av barnstugeverksamhetens betydelse för barnens utveckling som t.ex. barnstugeutredningen gjorde. Vpk föreslår därför att utbildningen görs fyraårig och utformas med varvning av teori och praktik. Vpk menar också att det är viktigt att ge fortbildning till personalen inom barnomsorgen och att göra denna fortbildningsverksamhet obligatorisk. Statsbidrag måste vidare utgå för denna verksamhet. En kontinucrlig fortbildningsverksamhet är nödvändig för att personalen skall få information om utvecklingen inom sitt område. Vi menar, också i enlighet med barnstugeutredningens förslag, att personalen bör ges rätt till 30 timmars fortbildning årligen. Vpk har i motionen 758 fört fram kraven på en utökad och delvis annorlunda förskollärarutbildning. Motionen avstyrks med en knapphändighet som jag tycker att de flesta kammarledamöter borde reagera mot. Utskottet befarar att det kommer att finnas ett överskott på utbildare inom denna sektor och avstyrker vpk-kravet på alt ytterligare 225 lärare utbildas. Behovet av personal måste givetvis ses i samband med hur stor utbyggnad man vill ha på barnomsorgens område. Med vpk:s krav att 50 000 platser årligen skall byggas för att tillgodose kravet på alla barns rätt till en daghemseller fritidshemsplats måste man utbilda mer personal. Det är alldeles givet. Men vpk menar att oavsett våra utbyggnadskrav måste, med den nuvarande målsättningen att bygga 100000 platser på fem år, antalet utbildade förskollärare ökas kraftigt. Och för att detta antal skall kunna ökas måste också antalet lärare för utbildning av förskollärare höjas. När det gäller antalet intagningsplatser vill utskottet invänta en utredning som UHÄ skall göra. Men jag hävdar att det inte behövs ytterligare utredning för att konstatera att behovet av personal — utbildad personal — är mycket stort, för att inte säga skriande på vissa håll i landet. Det hart.ex. förekommit att barnstugor inte kunnat öppna därför att man inte haft personal att tillgå, och det har inträffat i kommuner med daghemsköer på flera tusen barn. Det behövs sannerligen ingen utredning för att konstatera detta förhållande. Det finns tillräckligt med praktisk erfarenhet för att man skall kunna bedöma att det antal personer som skall utbildas per år måste öka. Man konstaterar — och det är mycket beklagligt — att riksdagen, i det här fallet genom utbildningsutskottet. saboterar utbyggnaden av barnomsorgsverksamheten genom att hålla utbildningen av förskolepersonal nere. Också på kommunalt håll saboterar man utbyggnaden av barnomsorgen genom att man, som man säger, inte vågar bygga ut därför att man är rädd för att det kommer att fattas personal. Det fattas ju också personal i nuvarande läge — 125 dessa farhågor är alltså redan besannade. Jag menar därför att riksdagen och utbildningsutskottet måste ta sitt ansvar i den här frågan och se till att vi får så mycket personal som behövs, både med tanke på den utbyggnad som majoriteten i kammaren har beslutat. dvs. de 100 000 platserna, och med tanke på det krav som vissa partier säger att de vill tillgodose. nämligen att det totala behovet skall täckas inom en viss period. I så fall måste man ytterligare öka både utbyggnaden av barnomsorgen och utbildningen av förskollärare. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 758.

Herr talman! Au högskolefrågor intresserar riksdagens ledamöter framgår bl.a. av att det betänkande från utbildningsutskottet som vi nu diskuterar behandlar nära 80-talet motioner. De har i stort sett avstyrkts — något som icke är helt ovanligt. Jag vill därför uttrycka inte bara min utan alla berördas tillfredsställelse med att den fempartimotion som vi i år ånyo har väckt från Östgötabänken om en professur i onkologi vid universitetet i Linköping nu tillstyrks av ett enigt utbildningsutskott. Jag understryker betydelsen av detta — inte i första hand på grund av tillfredsställelsen över att få en motion bifallen, utan för att utbildningsutskottets uttalande om att det ”anser det angeläget att en professur i onkologi inrättas vid universitetet i Linköping så snart förutsättningar härför bedöms föreligga” är mer betydelsefullt än så. Beslutet innebär att Linköpings universitet och regionsjukhus äntligen får möjligheter till kvalificerad utbildning och forskning inom ämnet allmän onkologi, vilket är av avgörande betydelse för den alltmer betydelsefulla cancervården. Alla motioner som berör universitetet i Linköping har tyvärr inte vunnit utbildningsutskottets bifall, men de har dock rönt en i stort sett välvillig behandling, Jag avser då bl.a. ett av mig under allmänna motionstiden väckt förslag om en utredning i syfte att få till stånd en fullständig läkarutbildning i Linköping. F. n. får de läkarstuderande där gå de två första åren i Uppsala. Utskottet avstyrker denna motion då det erfarit att utredningen VÅRD 77 överväger att föreslå regeringen att uppdra åt universitets och högskolecämbetet att se över vårdutbildningarna i Linköping. Detta finner jag vara ett betydelsefullt framsteg. En fullständig läkarutbildning vid universitetet i Linköping skulle öka förutsättningarna för att skapa en utbildningsorganisation som skulle göra det möjligt att även få till stånd de nu eftersatta utbildningarna av sjukgymnaster och lärare i vårdyrken. Utskottets skrivning när det gäller den s.k. temaforskningen vid universitetet i Linköping finner jag också i stort sett positiv, då den innebär ett klart uttalande om att två teman — Teknisk och social förändring samt Vatten i natur och samhälle — kan starta budgetåret 1978/79. Det är min förhoppning att ytterligare två teman skall kunna igångsättas året därpå liksom att vi då även skall få en ökad förståelse för inrättandet av fasta professorstjänster för den temainriktade forskningen. Frågan om hur bestämmelserna för tillträde till högskolan skall vara alltför komplicerat och att det har felkällor som gör det svårt att behandla de sökande rättvist. Vidare har understrukits att arbetet måste inriktas på att Anslag till högskola skapa ett urvalssystem där de sökande får dokumentera dels sin allmänna lämplighet för högskolestudier, dels sina förutsättningar för viss utbildningslinje. Att vår kritik av intagningssystemet var berättigad har klart framgått av utvecklingen. I en fråga till utbildningsministern i december förra året efterlyste jag snabba åtgärder för att bl.a. ge direktsökande elever större möjligheter aut komma in på högskolan. Frågan ställdes mot bakgrund av de ogynnsamma erfarenheterna från intagningarna till läkarutbildningen. Av det svar jag då fick av utbildningsministern, liksom dennes svar nyligen till Ingrid Sundberg angående ett eventuellt slopande av föreningsarbete som merit, har framgått att man inom utbildningsdepartementet överväger förbättringar i intagningssystemet. Detta har f. ö. på nytt understrukits av utbildningsministern i dag. Mot denna bakgrund har herr Nordstrandh och jag begränsat oss till att till föreliggande utskottsbetänkande foga ett särskilt yttrande med understrykande av att vi utgår från att pågående utvärderingsarbete av bl.a. intagningsbestämmelserna skall resultera i förändringar som bl.a. ger direktsökande ökade möjligheter att komma in på högskolan. Jag vill här verkligen poängtera det angelägna i att dessa förändringar tillkommer skyndsamt. Universitets och högskoleämbetets rapport 1978:6 angående tillträde till högskolan ger ytterligare belägg för hur viktigt detta är. Herr Elmstedt var i sitt anförande litet grand inne på den yrkestekniska högskolan. Låt mig få säga några ord om denna. För mig har det alltid framstått som ytterligt angeläget att vi förbättrar möjligheterna till praktisk utbildning på olika nivåer. Jag har därför stor förståelse för de motioner som i år åter väckts med krav på inrättande av olika linjer inom den yrkestekniska högskotan. Utskottet har emellertid inte heller i år tillstyrkt någon av dessa och forskning motioner. På den punkten är vi eniga, så jag är medansvarig till detta. Jag vill dock poängtera att utskottet förutsätter att utvärderingen av den nu pågående YTH-verksamheten liksom planeringen av nya utbildningslinjer skall ske i sådan takt att frågan skall kunna tas upp i budgetpropositionen för 1979/80. Detta är angeläget då det trots dagens svårigheter på arbetsmarknaden råder brist på yrkesutbildad arbetskraft. Detta gäller exempelvis inom livsmedelsindustrin. I motioner till årets riksdag har bl.a. från Skaraborgs län framförts starka önskemål om en yrkesteknisk högskolelinie inom denna sektor, som numera f. ö. är en viktig gren av vår exportindustri. Jag hoppas därför att det uttalande som utbildningsutskottet gör beträffande YTH verkligen kan infrias, så att vi kan gå vidare med utvecklingen på detta område. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utbildningsutskottets förslag på samtliga punkter.

Utskottet behandlar på s. 56 i betänkandet dessa motioner, och resultatet av utskottets motionsbehandling blir att vi får sådan utbildning förlagd till Värmland fr. 0. m. vårterminen 1979. Jag vill här gärna göra mig till tolk för Värmlands läns landsting och värmlänningarna i allmänhet och uttrycka vår gemensamma glädje över att utbildning av vårdlärare nu äntligen kommer till stånd i vårt län. Den fråga som nu ser ut att gå mot en lösning har nämligen föregåtts av upprepade initiativ från vårt län. Då vår motion inte förde frågan framåt. upprepade vi samma krav i år i motionen 337, som behandlas i det nu aktuella utskottsbetänkandet. Vi lade fram vår motion den 17 januari och senare inkom till kammarkansliet en borgerlig fyrpartimotion i samma ärende. Det är bara att hoppas att utvärderingen av denna försöksverksamhet blir så positiv att verksamheten blir bestående, detta med hänsyn till det behov av vårdlärare som med all sannolikhet kommer att bli bestående för åtskillig tid framöver. Det finns anledning att nämna att när vi i kommittén för postgymnasial utbildning i Värmlands län presenterade vår slutrapport i september månad 1976 var det för oss självklart att vi i den rapporten tog upp frågan om utbildning av lärare inom vårdområdet. Kommittén, som leddes av dåvarande landshövdingen Rolf Edberg, var redan då medveten om bristen på vårdlärare i Värmland, en brist som i en del fall nära nog äventyrat utbildningen på vissa orter. Som vi pekar på i vår motion har landstinget i Värmland vårdutbildning förlagd till Karlstad, Kristinehamn, Sätfle, Arvika, Hagfors, Filipstad och Torsby. Denna kraftiga decentralisering av vårdutbildningen ställer givetvis stora krav på tillgången på behöriga lärare. Vad som nu är viktigt är att vi äntligen är mogna för att ta ett radikalt grepp för att avhjälpa den brist på lärare som råder inom vårdutbildningen. Vi har i Värmland under en längre tid varit 1 den situationen att nära hälften, eller 45 926, av samtliga vårdlärare saknar behörighet eller också att platserna varit vakanta. Som vi har framhållit i vår motion är det nödvändigt att vårdlärarutbildningen decentraliseras, vilket också underlättar rekryteringen, som vi ser det. I den utredning som verkställs i landstinget i Värmland och som jag tidigare hänvisade till utgick man från att utbildningen borde komma i gång höstterminen 1978. Vi har sagt i vår motion att utbildningen bör påbörjas snarast, och i den borgerliga fyrpartimotionen föreslås att utbildningen startar först vårterminen 1979. Eftersom jag vet att det finns praktiska hinder för en start i höst, så finns det ingen anledning, tycker jag, att framföra någon kritik. Herr talman! Jag har med det här velat redovisa alla de ansträngningar som från vårt län gjorts för att den utbildning det här är fråga om nu äntligen kommer att knytas till högskolan i Karistad. Frågan om en decentraliserad vårdlärarutbildning bör inte ses som ett provisorium eller en försöksverksamhet. Den bör bli bestående eftersom vi vet att personalbehovet inom hälso och sjukvården kommer att öka. Till detta bidrar i hög grad den kraftiga satsning på en utbyggnad av långtidsvården som de flesta landsting, däribland mitt eget och även Skaraborgs läns, i så hög grad prioriterar för den kommande femårsperioden. Med det investeringsprogram för långtidsvårdens utbyggnad som vi har framför oss får helt enkelt inte bristen på behöriga vårdlärare bestå. Den bristen måste, inte minst i mitt län — och jag förmodar att förhållandena är desamma i Skaraborgs län — reduceras kraftigt, och därför är jag helt tillfredsställd med den behandling som utskottet ägnat den här frågan. Jag tackar för den behandlingen. 130 ospärrad. Antagningssystemet, som bl.a. innebär förhandsanmälan för de studerande, skulle ge bättre planeringsunderlag för förvaltning och institutioner. Under förra sommaren kunde man bl.a. i pressen se larmrapporter om chockartade ökningar i studerandeantalet "på flera utbildningar. Många institutioner tvingades ändra sin undervisningsplanering inför den väntade anstormningen av studenter. Man diskuterade dessutom att inför nästa termin införa spärrar på de mest populära ospärrade utbildningarna. Systemet fick emellertid andra konsekvenser. Institutioner som tidigare haft ospärrade kurser utan antagning, t.ex. några institutioner vid Lunds universitet, erhöll långa listor över förhandsanmälda studenter. : De faktiska registreringarna har dock visat sig variera från 20 till 80 26 av de förhandsanmälda studenterna, och därmed har det inte heller varit någon nytta med dessa anmälningar. Tvärtom har institutionernas planceringsarbete försvårats. Tidigare terminers registreringar har i många fall utgjort ett betydligt bättre prognosunderlag. Man kan nu efteråt konstatera att ökningen av antalet studerande blev måttlig, och ökningen var ungefär av den omfattning som man från institutionshåll hade räknat med och ursprungligen planerat för. Efter ett år kan man nu konstatera att för såväl studenter som institutioner har det nya antagningssystemet medfört en ovanligt krånglig procedur. Studievägledarnas traditionella uppgifter med att hjälpa de studerande har under den här tiden fått skjutas delvis åt sidan. Att lotsa de studerande genom antagningssystemet har blivit en av huvuduppgifterna. Under åtminstone en månads tid har all tid ägnats åt registreringsärenden i vid mening. Detta betydligt krångligare system än det tidigare förfarandet och den förkortade registreringsperioden har medfört att studievägledarna känt sig mer eller mindre som ett slags ställföreträdande administratörer vid universitetet. Från institutionshåll är man mycket missnöjd med det sätt på vilket antagnings och registreringssystemet hittills har fungerat. Vissa inkörningsproblem måste naturligtvis kunna accepteras. Listan på brister i systemet och de problem dessa inneburit för studerande och institutioner är emellertid långt mera omfattande än vad som kan anses vara acceptabelt. Detta är så mycket allvarligare som en stor del av svagheterna kan förväntas bestå även efter inkörningsperioden. De nya spärrarna på deltids och kvällskurserna försvårar i stor utsträckning för de vuxenstuderande att planera sina studier. Flera vuxenstuderande har för första gången tvingats till avbrott i sina studier. I andra fall har en studerande t.ex. lyckats komma med på en kurs, medan en kamrat som han samläst och samåkt med under flera år inte fått plats. Detta rimmar dåligt med de intentioner som fanns för den nya högskolan, där man betonade vikten av återkommande utbildning, vuxenstudier och att sådana studier skulle underlättas. Vad beträffar de enstaka kurserna skulle man helt enkelt kunna återgå till det gamla systemet, där institutionerna själva svarade för antagningen. Genom att anmälningarna görs i augusti eller januari och studenten därvid får ett relativt snabbt besked huruvida han antagits, finns heller ingen anledning till dubbelanmälning. Institutionen har också fullständig kontroll över - Nr 150 situationen, inkl. möjlighet att etablera kontakt med de studerande. Onsdagen den Herr talman! Som jag har visat i motionen 1977/78:753 tillsammans med 24 maj 1978 Tore Nilsson, Lars Ahlmark och Ingrid Diesen fyller anmälningsskyldigheten inte någon meningsfull funktion. Däremot skapar den ett onödigt byråkratiskt krångel, som i sista hand drabbar den enskilde sökanden till högskoleutbildningen. Även om denne formellt är garanterad en utbildningsplats, såvitt anmälan är gjord före den 15 juni, tycks många sökande naturligt nog avvakta det antagningsbesked som sänds ut först omkring den 17 augusti som bekräftelse på att man verkligen erhållit en utbildningsplats. Först därefter vidtar man de sociala åtgärder som är nödvändiga för att genomföra studierna: söker tjänstledighet, studiemedel, bostad, ordnar barnpassning m.m. Få kommer att klara dessa problem på de två veckor som då återstår till terminsstarten. Genom att upphiiva den nuvarande anmälningsskyldigheten till det fria området kan resurser frigöras för en snabbare och effektivare omläggning av anmälningarna till den spärrade utbildningen. Den nuvarande anmälningsskyldigheten till det fria området bör i stället ersättas av en anmälningsskyldighet, som ungefärligen svarar mot den tidigare inskrivnings och registreringsskyldigheten. Mot bakgrund av de erfarenheter och den diskussion som har förts kring den första tillämpningen av det nya systemet för anmälan och antagning till grundläggande högskoleutbildning har UHÄ tillkallat en ledningsgrupp för översyn av detta system. I en skrivelse till regeringen den 13 januari 1978 ansluter sig UHÄ till ett av översynsgruppen framfört förslag att en bestämmelse skall införas i högskoleförordningen med den innebörden att en enskild sökande vid ett och samma tillfälle av antagningsmyndigheten får antas till utbildningsprogram motsvarande högst 30 poäng per termin eller högst 60 poäng per läsår, om inte särskilda skäl föreligger för ett utbildningsprogram av större omfattning. Regeringen har sedan beslutat i enlighet med UHÄ:s förslag, och enligt utskottet tror man att den nya bestämmelsen kommer att innebära att överensstämmelsen mellan anmälningar och faktisk påbörjan av studier kommer att bli bättre. Jag tillåter mig att betvivla detta, herr talman, och vill bara hänvisa till vad flera studentkårer har sagt i det här ärendet och vad representanter för Uppsala och Lunds universitet också offentligt har uttryckt. Jag avser att återkomma i det här ärendet när höstterminens erfarenheter kan ligga till grund för nya överväganden. Jag hyser emellertid en viss förhoppning om att UHÄ, som kommer att överväga om större förändringar i förfarandet bör beslutas inför läsåret 1979/80, verkligen kommer att finna att sådana behövs, och då kommer motionen i praktiken att ha blivit bifallen, även om det sker ett år efteråt. Herr talman! Litet större förståelse har min motion 1977/78:569 om försöksverksamhet med näringslivskontakt för forskare visats av utbildningsutskottet. Utskottet föreslår här riksdagen att med anledning av det första yrkandet i min motion som sin mening ge regeringen till känna vad jag 131 anfört. Jag hoppas att detta yttrande kommer att innebära att den försöksverksamhet som bl.a. genomförs vid Lunds universitet kommer att kunna fortsätta i nuvarande omfattning. De erfarenheter som där vunnits kommer att kunna vara till nytta i det framtida arbetet med utbyggnad av näringslivskontakt för forskare. I direktiven till den lärartjänstutredning som tillsattes den 14 april 1977 ingår som ett mycket viktigt led frågan om lärarnas anknytning till yrkeslivet utanför högskolan. Kommittén skall i direktiven föreslå åtgärder som befrämjar möjligheterna för högskolans lärare att genom kortare eller längre tids verksamhet utanför högskolan skaffa sig erfarenheter av yrkeslivets krav på högskolan. Kommittén bör också redovisa de arbetsmarknadsmässiga konsekvenserna för de olika delar av arbetslivet som berörs av kommitténs överväganden rörande ökad rörlighet för lärare mellan lärarverksamhet och annan yrkesverksamhet. Kommittén skall alltså belysa konsekvenser för ledning, planering, organisation m.m. inom högskolan som kan följa av en sådan ökad rörlighet. Nu är det så att flertalet av de forskare som kommer att beröras av försöksverksamhet är eller avser att bli lärare inom högskolan. Försöket med näringslivskontakt för forskare och lärartjänstutredningens uppdrag rörande yrkeslivsanknytning berör enligt min mening i huvudsak samma personalgrupper och samma principiella och praktiska problem. Erfarenheterna från försöksverksamheten kan leda till viktiga konsekvenser för lärartjänstutredningens övervägande. Den föreslagna försöksverksamheten bör därför ledas av lärartjänstutredningen, skriver jag i min motion, och utskottet har delvis tillgodosett mina önskningar genom att påpeka att det enligt utskottets mening är av utomordentligt stor vikt att en reell samverkan mellan lärartjänstutredningen och försöksverksamheten kommer till stånd. Herr talman! Högskolereformen har inneburit att medborgare som tidigare inte haft möjlighet att bedriva högskolestudier nu fått tillträde. Grupper med reell, men i avsaknad av formell, kompetens har genom ett kvotsystem erhållit möjlighet att konkurrera på så att säga egna villkor. Detta kvotsystem kan emellertid få uppenbart orättvisa effekter för bl.a. två kategorier sökande. Den första utgörs av sökande i kvotgrupperna I och II, vilka erhållit högsta betygspoäng i alla ämnen på gymnasieskolan. Den andra utgörs av dem som har 25:4-behörighet och dessutom annan meritgivande utbildning. För att inte omöjliggöra en diréktövergång från gymnasium till högskola antas 20 26 av de sökande i grupperna I och II på enbart betygsmeriter. Avsikten med detta är att arbetslivserfarenhet inte skall göras till ett obligatoriskt krav, men systemet har medfört en rad olyckliga konsekvenser. För det första kan konstateras att många inom 20-procentsgruppen har arbetslivserfarenhet och alltså inte kommer direkt från skolbänken. För det andra har konstruktionen medför att yrkeslivserfarenhet nu blivit en nödvändig tilläggsmerit till toppbetyg för sökande till vissa utbildningslinjer . Vissheten om att tre års heltidsstudier med toppbetyg som slutresultat inte - Nr 150 meriterar annat än till deltagande i ett slumpartat hasardspel om den egna Onsdagen den möjligheten till högskolestudier bäddar på gymnasienivå för framtida 24 maj 1978 strategiska linjeval, som inte alltid kommer att svara mot de studerandes verkliga utbildningsambitioner. Den som ändå framhärdar i just sitt linjeval därför att han eller hon anser det vara det bästa pedagogiska underlaget för sina framtida högskolestudier och till yttermera visso lyckas uppnå genomsnittsbetyget 5 som slutbetyg måste rimligen uppleva det som en bestraffning att, efter oturlig lottning, hänvisas till en arbetsmarknad med många andra arbetslösa ungdomar för att förvärva de nödvändiga tilläggsmeriterna. Ytterligare en effekt av nuvarande urvalssystem är värd att uppmärksammas. Bestämmelsen föreskriver att 50 96 av platserna i kvotgrupp 4 skall tillfalla de s.k. rena 25:4-orna. Detta innebär att de som både har t.ex. gymnasieskoleutbildning och uppfyller kraven på 25 års ålder och fyra års yrkeslivserfarenhet diskrimineras. För dessa skulle kanske möjligheten att antas öka om de aldrig skaffat sig gymnasieutbildning. Det är därför oacceptabelt att tidigare utbildning kan utgöra ett hinder i konkurrensen om platser till högre utbildning. Vi motionärer anser därför att platserna bör fördelas proportionellt i förhållande till antalet sökande i gruppen. Ett viktigt krav som bör ställas på urvalssystemet är att det skall vara överskådligt och lätt att informera om. Detta krav uppfyller inte dagens urvals och antagningssystem, och ett system baserat på kvotering av sökande skapar onödiga och olyckliga motsättningar mellan olika sökandekategorier. I dag fortsätter 80 96 av eleverna i grundskolan till gymnasieskolan. Det finns därför anledning att betrakta kvotsystemet som en temporär lösning, men alla ansträngningar måste ändå göras för att få det så rättvist som möjligt. Vi motionärer anser att man redan nu bör påbörja en försöksverksamhet med obligatoriska intagningsprov på någon eller några linjer för att om möjligt den vägen finna ett bättre system än det nuvarande kvotsystemet. Ett obligatoriskt intagningsprov är enligt vår mening överlägset andra i fråga om rättvisa och ändamålsenlighet.

Herr talman! Per Olof Håkansson och jag har i motionen 1165 aktualiserat nödvändigheten av en översyn av vår toxikologiska forskning, dvs. giftforskning. Översynen skulle avse forskningens och utbildningens dimensionering och inriktning. Vi anser sålunda att det i dag behövs en utredning och att det toxikologiska kunnandet i samhället måste byggas ut, minst i samma takt som hanteringen av gifter ökar. Man kan ju hänvisa till de giftkatastrofer som inträffat under de senaste åren och som i hög grad aktualiserat sakfrågorna. Utskottet har vid behandlingen av vår motion inte i sak bemött våra 133 argument men anser att det i dag inte kan anses vara påkallat med en utredning. Man bygger denna uppfattning på att en viss forskningsresurs tillkommit genom att giftforskningen förstärkts med en professur. Den tjänsten ger ju främst studier i en av grenarna av den totala giftforskningen, nämligen effekten av gifter i ekosystemet. Men denna forskning är i sin tur beroende av andra former av grundforskning, vilkas resultat iäven är tillämpliga inom många andra områden av miljöarbetet. Låt mig nämna t.ex. arbetsmiljöforskning. Det är utmärkt att vi fått denna forskningsresurs. Men motionens syfte var betydligt bredare och avsåg en samlad resursforskning. I fråga om nästan alla giftskador — dvs. både stora och små giftkatastrofer— gäller att det är mycket svårt att ställa till rätta, sanera och bota. Många giftkatastrofer som inträffat hade kunnat förebyggas om kunskaper, erfarenheter och samlade resurser funnits. Forskning på detta område är i första hand framförhållning. Den bidrar till vidgade kunskaper om gifternas verkningar. men den bör också kunna utveckla den förfinade teknik bl.a. för provtagningar och fältstudier som kan utnyttjas inom många arbetsmiljöområden. Jag har litet svårt att acceptera utskottets tilltro till att en enda professur inom ett hårt begränsat och specialiserat område skall vara tillräcklig för att behandla de stora frågekomplex som återfinns inom detta omfångsrika vetenskapliga område. Den systematiska utbildningen är viktig för samhällets kompetensuppbyggnad. En del vetenskap måste vårt land alltid räkna med att kunna köpa utifrån eller byta till sig. De stora giftkatastroferna ute i världen visar nödvändigheten av internationell samverkan. Men även för detta krävs samlade åtgärder - dokumentationscentraler, uppbyggda pooler, en välutbildad medarbetarstab osv. Jag tycker att det finns starka skäl för att lyfta fram motionens syfte, att förstärka våra resurser för att möta de problem som vi redan har mött men som mycket väl kan bli betydligt större, ty, som vi säger i vår motion, ”hanteringen av gifter ökar”. Vi har också i motionen pekat på nödvändigheten av att argumentera för en förstärkt beredskap. I utskottsskrivningen hänvisar man till att universitetsämbetet ändock så sent som detta år utrett vissa delar av de frågor som vår motion omfattar och att man i år fått en ny forskartjänst. Därför anser utskottet det ”inte påkallat att en ny utredning görs redan nu”. Själva formuleringen av utskottsskrivningen visar dock att man är införstådd med att det behövs någon form av samlat grepp över hela problemkomplexet. Det ger oss motionärer anledning att pröva förutsättningarna att återkomma med förnyat krav vid lämpligt tillfälle.

Herr talman! I detta betänkande, som avhandlar inte mindre än 79 motioner, är det naturligt att varje motion får en mycket knapphändig och ofullständig behandling. Det borde alltså ha delats upp i fler betänkanden. Att samtidigt debattera stöd till de fria samfundens teologiska seminarier, preventivmedelsforskning och forskning på arbetsmiljöområdet måste anses både olämpligt och ogörligt. Arbetsmiljöforskning och arbetsmedicinsk forskning är frågor med så stor aktualitet och betydelse att de borde ha behandlats för sig i ett särskilt betänkande. Detsamma gäller andra viktiga avsnitt inom forskningen. Om man lägger upp behandlingen och debattordningen på det sätt som nu skett, är det nära nog omöjligt att få till stånd en seriös debatt om varje fråga som i sig kan vara väsentlig. Jag skall här beröra motion nr 744 från vpk, som av någon anledning har hamnat i det här betänkandet. I denna motion yrkar vi att riksdagen skall hemställa hos regeringen, att det snarast möjligt kommer till stånd en arbetsmedicinsk forskning beträffande truckförares och andra arbetsmaskinförares arbetsmiljö och hälsorisker. Det är inte precis någon liten grupp det här rör sig om. I dag finns det enligt gjorda beräkningar mellan 40 000 och 50 000 människor som är sysselsatta med truckkörning eller som förare av andra arbetsmaskiner. Arbetsmaskinerna — då särskilt truckar — sattes in i första hand för att effektivisera arbetsprocessen och därmed minska det tunga manuella arbetet. Därmed kunde antalet arbetare kraftigt minskas, vilket betydde en ekonomisk vinst. Mekaniseringen mottogs på många håll med tveksamhet och skepsis. Från arbetarhåll befarade man nya typer av olycksfall och hälsorisker i samband med maskinernas intåg på arbetsplatserna. Dessa arbetsmaskiner är i regel dieseldrivna och framkallar stora arbetsmiljöproblem i lagerlokaler och fartygslastrum och vid arbeten under jord, exempelvis i gruvor och tunnelbyggen. Dieselgaserna är både skadliga och oerhört besvärande för dem som tvingas att arbeta i dem. Den överväldigande delen av arbetsmaskinerna är s.k. gaffeltruckar, som används vid nära nog all godshantering av någorlunda stor omfattning. Det har sedan många år tillbaka varit känt att dieselavgaser inte är det enda arbetsmiljöproblemet med dessa arbetsmaskiner. Många av truckförarna drabbas av allvarliga ryggskador, av nack och halsmuskelbesvär, av bröstoch ländryggsbesvär och av onormal trötthet på grund av kraftiga skakningar, vibrationer och buller. De farhågor som framfördes från arbetarhåll har besannats. Dessa sjukdomssymtom eger sig till känna efter fyra fem års arbete vid maskinerna. Vid en uppföljande undersökning av ett betydande antal truckförare som arbetat i Göteborgs hamn och drabbats av olika besvär, har det kunnat konstateras avsevärda förändringar på bröstkotorna hos flera av truckförarna. Man har konstaterat att besvären med stor sannolikhet härrör just från truckkörningen. Om inte dessa väsentliga arbetsmiljöproblem med det snaraste uppmärk sammas på et mera markant sätt och snabbt åtgärdas. kommer med all Nr 150 sannolikhet tusentals unga människor som nu är sysselsatta att drabbas av Onsdagen den yrkesskador av det slaget att omskolningar till andra jobb och i värsta fall 24 maj 1978 förtidspensioneringar måste vidtas, vilket naturligtvis är bekymmersamt. Vi har ju tillräckligt med förtidspensionärer i detta land. Enligt vår mening är detta ett ytterst allvarligt arbetsmiljöproblem, som kräver snabba åtgärder innan alltför många människor har drabbats och stötts ut ur produktionen. Ett sätt att effektivt motverka dessa problem är att en arbetsmedicinsk forskning kommer till stånd beträffande maskinförares arbetsmiljö och hälsorisker. Utskottet behandlar vår motion på ett sätt som måste betraktas som anmärkningsvärt och nonchalant.

Denna fåordighet och knapphändiga behandling visar att utskottets Iedamöter nära nog helt avstått från att realbehandla denna, enligt vårt sätt att sc, vitala fråga. Eftersom vänsterpartiet kommunisterna inte har någon representant i utskottet har vi inte haft möjlighet att påverka behandlingen. Enligt vår mening är det av yttersta vikt att arbetsmedicinsk forskning med det snaraste kommer till stånd på detta område. Det rör sig ju om en stor grupp människor, som är utsatta för ett omedelbart hot om allvarliga yrkesskador som kan medföra men för livet. Ingen av de tidigare talarna har med ett ord berört denna fråga som vi har tagit upp i vår motion. Det är möjligt att man allmänt anser arbetsmiljöproblemen och hälsoriskerna vara av mindre betydelse jämfört med övriga frågor som behandlas i detta betänkande, Eller också har man bedömt att denna fråga inte riktigt hör hit och helt gått förbi den. Vänsterpartiet kommunisterna anser dock att det handlar om ett avsevärt arbetsmiljöproblem som måste åtgärdas. Det borde inte vara omöjligt att prioritera ett sådant område för att snabbt kunna vidta åtgärder i förebyggande syfte. Herr talman! Jag vill kort och gott yrka bifall till vpk-motionen 744.

Herr talman! Min uppgift är att kommentera några av de senare inläggen i debatten. Jag kommer alltså inte att gå in på de socialdemokratiska reservationerna, som jag självklart kommer att stödja och som har mitt namn som första namn. Jag betraktar den debatten som avslutad, och jag kommer här att svara för utbildningsutskottet på de punkter där utskottet är enigt och där en del av talarna i debatten framfört avvikande mening. Utbildningsutskottets betänkande 22 är ganska mastigt. För den som inte är insatt i de forsknings och utbildningsproblem som finns inom den högre utbildningen är det svårt att överblicka detta betänkande. Förutom att budgetpropositionen behandlas, så behandlas även inte mindre än 79 motioner. Detta leder till att utskottet har framlagt förslag på inte mindre än 164 punker. Mot den bakgrunden är det värt att notera att det i hög grad är ett enigt utskott som presenterar detta betänkande. Med hänsyn till betänkandets omfattning är antalet reservationer litet. Vidare skulle jag vilja säga, och därmed instämmer jag med flera av de tidigare talarna, att redan nu vissa delar av högskolereformen, som bara är ett år gammal, behöver justeras. Jag har sagt detta tidigare och offentligt representerat utbildningsutskottet i frågan. Inga prestigeskäl eller andra icke sakliga motiv får hindra oss från att göra de justeringar som efter en tids erfarenhet visat sig vara nödvändiga. Men enligt utskottets uppfattning är ett år för kort tid. Man anser att det är rimligt att något vänta med ändringar. Det har i dag talats om intagningssystemet, anslagssystemet osv. Ledamöter har yrkat på att man tämligen omgående skall göra ändringar. Utskottets rekommendation är: Låt oss vänta ett tag och sc. Om det visar sig att ändringar är nödvändiga kommer utbildningsutskottet självfallet att medverka till att sådana görs. Till detta skulle jag vilja foga en personlig reflexion. Jag talar å min egen utskottsgrupps vägnar och jag vänder mig till utbildningsministern, när jag säger att det är möjligt att föreningslivsmeritering f. n. bitvis missbrukas. Men justera då systemet! Om vi skall vara eniga 145 får ni inte ta bort möjligheterna att använda sig av föreningslivsmeritering som grund för intagning vid högskola. Ungdomarna lär sig mycket i föreningslivet, och systemet ger positiva erfarenheter, även om det i viss mån missbrukats. Herr talman! Vidare skall jag kortfattat ta upp några anföranden i den ordning de hållits. Eva Hjelmström började i sitt anförande med att bl.a. tala om cen snedrekrytering ull högskolan, och i en replik sade hon att löncarbetarnas ungar slås ut redan i grundskolan. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det påståendet. Det finns skäl att understryka att rekryteringen till högskolan inte är som vi väl alla helst skulle se att den var. En påtaglig snedvridning kan konstateras, men vi kan väl vara överens om att högskolereformen innebär eu försök att komma till rätta med den. Redan efter ett år har vi den erfarenheten att nya studerandegrupper kommer till högskolan, studerandegrupper som inte skulle ha haft möjlighet att komma till högskolan utan denna reform. Vi är på väg, det är min övertygelse, att få en bättre och mindre sned rekrytering till högskolan. Om det inte räcker med dessa reformer, så är vi självklart öppna för ytterligare justeringar, som i fortsättningen kan leda till en rimligare rekrytering. Inga Lantz talade om förskollärarutbildningen, och den har Inga Lantz och jag diskuterat flera gånger tidigare. Inga Lantz sade att utbildningsutskottet saboterar utbyggnaden av barnomsorgsverksamheten genom otillräcklig tillgång på förskolelärare. Det är inte sant. Situationen är den att vi just nu har en mycket hög kapacitet när det gäller intagningen till förskollärarutbildning. Ledamöterna i kammaren kanske inte känner till att det f. n. finns 4 776 antagningsplatser — om det här förslaget i'budgetpropositionen bifalles. 4 776 antagningsplatser är en utomordentligt stor utbildningskapacitet. Tidigare har riksdagen uttalat att vi 1985 skulle nå balans mellan tillgång och efterfrågan när det gäller förskollärare. Nu ligger siffrorna för intagning högre. Det innebär att vi kommer att nå balans tidigare än 1985. Jag vill varna för att ytterligare öka förskollärarutbildningen. Risken blir nämligen stor att vi då överdimensionerar den och att det uppstår utomordentligt stora besvärligheter när vi så småningom måste dra ner utbildningskapaciteten, eftersom den här personalen genomgående består av så unga människor. Utbildningen är ganska kort — den är tvåårig, i vissa fall vardr den inte i mer än ett år och en halv termin. Det går i och för sig relativt lätt att öka utbildningskapaciteten om det skulle behövas, men utskottet är inte berett att nu gå längre och vill gärna varna för att överdriva den här dimensioneringen. Vi kommer snart att vara i balans. Det är inte brist på personal som stoppar utbyggnaden av förskoleväsendet utan i hög grad den kommunalekonomiska situationen. Rune Rydén har diskuterat anmälningsskyldigheten inom det fria området. Jag vill bara hänvisa till vad utskottets vice ordförande sade i början av den här debatten då han utförligt bemötte de synpunkter Rune Rydén sedan framförde. Arne Gadd har talat om forskningsresursernas otillräcklighet. Jag vill gärna — Nr 151 instämma i det. Arne Gadd sade i sitt anförande att det självfallet är så att om Onsdagen den man tiltar tillbaka i backspegeln, finner man att det tidigare skett försum 24 maj 1978 melser när det har gällt anslag till forskning. Jag tror att det är en riktig iakttagelse, men det lönar sig inte mycket att nu se tillbaka, gräla på varandra och diskutera vem som var minst eller mest klarsynt av den dåvarande regeringen och den dåvarande oppositionen i fråga om satsningarna på forskning. Det avgörande är att alla parter nu tycks vara överens om att det i framtiden krävs påtagligt ökade satsningar på olika forskningsområden. Det råder i dag delade meningar om ett visst antal miljoner. Jag går som sagt inte in i den debatten. Jag noterar ändå som ett ytterligt värdefullt inslag i dagens diskussion att alla som har yttrat sig har varit överens om vikten av att vi nu kraftigt ökar samhällets insatser för forskning. Till sist ett par ord till Karl Hallgren som i det sista inlägget före middagsuppehållet diskuterade truckförarnas arbetsmiljö och krävde forskningsinsatser för att komma till rätta med deras problem. Utan att vara sakkunnig på det här området tror jag att Karl Hallgrens beskrivning av dessa människors arbetsmiljö är riktig. Jag har ingen anledning att invända något mot den beskrivningen, men vi måste ta hänsyn till det system för organiserande av forskning som riksdagen har beslutat om. Det innebär - det är viktigt att notera — att riksdagen inte skall lägga sig i detaljstyrningen av forskningsrådens pengar. Riksdagen skall fatta övergripande beslut. Vad det gäller detaljerna, beträffande vilka ämnen man skall forska inom forskningsråden, saknar riksdagen kompetens att klara beslutsfattandet och måste överlåta det på forskningsråden. Medicinska forskningsrådet satsar på arbetsvetenskaplig forskning. Jag utgår ifrån att det via forskningsrådet också kommer att satsas på det område som Karl Hallgren har talat om. Därutöver vill jag, herr talman. rent allmänt erinra om att det i Sverige just nu pågår en kraftig uppbyggnad av den arbetsvetenskapliga forskningen. Det är självklart att vi alla är beredda att fortsätta den uppbyggnaden, men det får inte ske genom att vi i detalj uttalar oss om hur olika yrkesgruppers problem skall angripas, utan det måste vara övergripande uttalanden. Riksdagen har tidigare varit i stort sett överens om att man skall använda den tekniken. Jag vill bara till Karl Hallgren säga att vi även i framtiden måste använda den tekniken. även om jag instämmer med Karl Hallgren i att det finns ett behov av att denna yrkesgrupps problem observeras. Herr talman! Med detta ber jag att få upprepa vad jag sade för en stund sedan om värdet av att det råder så stor enighet som det gör på detta område - det betyder mycket för genomförandet av denna genomgripande och bitvis svårgenomförda reform.
Herr talman! Det är inte första gången som herr Alemyr vill ha en bred cnighet i utbildningsfrågor. Jag blir alltid lika förvånad över att han strävar efter det, eftersom den borgerliga utbildningspolitiken har så stora fel och brister. När det gäller förskollärarutbildningen säger herr Alemyr att vi har en väldigt hög kapacitet. Vi kommer inom kort att ha balans mellan tillgång och efterfrågan på personal. Han vill varna för att öka utbildningskapaciteten: han är rädd för att det blir arbetslöshet. Alla dessa uttalanden vittnar om att herr Alemyr har mycket litet begrepp om hur det fungerar ute på barnstugorna. Om man arbetar med de här frågorna, som jag råkar göra — både som förälder och som ledamot av en social eentralnämnd i en kommun som har mycket stora bekymmer när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen och framför allt när det gäller att få fram personal — kommer man i kontakt med mycket svåra problem som hänger samman med bristen på personal och framför allt med bristen på utbildad personal. Många olika utredningar har — jag hänvisade också tll det i mitt inlägg — varnat för den här situationen. De har inte ansett att man kan nå någon balans med en utbyggnad på ungefär 6 000 platser per år. För många år sedan sade barnstugeutredningen att det fram till 1980 skulle behöva utbildas närmare 60 000 personer. Utredningen Samspel, som kom senare, sade att det behövde utbildas mer än 100000 människor inom barnomsorgen. Mot den bakgrunden är 6 000 per år, som här föreslås, mycket litet; det tar då mycket lång tid att komma i fatt. Redan 1975. alltså innan man beslutade inrätta 100 000 nya daghemsplatser, visade SÖ:s beräkning. som byggde på den utbyggnad som socialstyrelsen föreslog, att inte mindre än 30 000 människor behövde utbildas varje år. Mot bakgrund av dessa siffror är det svårt att förstå att herr Alemyr är så till freds med den nuvarande utbildningen av 4 700 förskollärare per år och 1 400 fritidspedagoger. Jag hävdar att det här är ett sätt av riksdagen och utskottet att sabotera utbyggnaden av barnomsorgen. Personalen och dess utbildning är oerhört viktiga frågor om man skall kunna åstadkomma en bra utbyggnad av barnomsorgen - man kan ju inte bygga barnstugor utan att det finns personal till dem. Det är viktigt också med tanke på kvaliteten att vi får tillräckligt med välutbildad personal.
Herr talman! Bara några få ord till Stig Alemyr. Han säger att man också I fortsättningen måste tillämpa den teknik som riksdagen hittills tillämpat — dvs. att inte lägga sig 1 enskilda forskningsprojekt. Jag är av en annan uppfattning. Om det kommer en alarmerande rapport om ett verkligt utsatt område på arbetsmiljöfronten, där en stor grupp arbetare utsätts för ett omedelbart hot.

Om det stora flertalet av dem om fyra fem år har ådragit sig skador som kanske gör dem till invalider för livet, så att en stor del av dem måste förtidspensioneras på grund av att de inte kan placeras på den alltmer krävande arbetsmarknaden, är det då inte skäl i att satsa på just dessa? I själva sakfrågan är vi alltså överens. Det är bara i fråga om tekniken som vi har delade uppfattningar. Men jag ifrågasätter om man över huvud taget kan använda metoden att stelbent påstå att eftersom vi alltid tidigare har tillämpat den tekniken måste vi göra det också i fortsättningen.
Herr talman! Om jag får svara på det senaste inlägget av Karl Hallgren först. vill jag säga att om det kommer en alarmerande rapport och riksdagen blir övertygad om att forskningsråd och andra myndigheter som sysslar med sådana problem nonchalerar dessa människor, då skall riksdagen naturligtvis göra en utryckning. Men någon sådan larmrapport har inte kommit, utan det är bara Karl Hällgrens motion som det handlar om. I den finns det ingenting som tyder på att medicinska forskningsrådet eller andra institutioner som sysslar med arbetsmedicinsk forskning skulle försumma detta. Några andra rapporter har inte kommit till utbildningsutskottet, och därför håller vi på den princip som vi arbetar efter. Om det skulle bli något särfall cHer inträffa någon katastrof och vederbörande myndigheter skulle nonchalera den, har riksdagen däremot självfallet anledning att rycka ut. Till Inga Lantz vill jag säga att det är en bristsituation just nu, framför allt i storstadsområdena, när det gäller personal i förskolorna. Men om detta handlar det inte här. Det är inte situationen i förskolan som det handlar om, utan det är en diskussion om utbildningen av förskollärare. Den nuvarande bristsituationen bottnar i en tidigare alltför låg utbildningskapacitet, då man tog in alltför få för utbildning, varför det antal förskollärare som vi nu förfogar över blivit för litet. Men jag har erinrat om att det under de senaste åren har blivit en kraftig utbyggnad av den kapaciteten. Om det även i årets budgetproposition blir en ökning, bör utbildningskapaciteten bli tillräckligt hög för att vi relativt snart skall komma i balans. Dessutom är detta en regional fråga. På sina håll finns det ledig arbetskraft som inte vill förflytta sig. Utbildningen skall därför byggas ut i storstadsområdena men inom ramen för den kapacitet som jag nu nämner, 4 776 intagningsplatser, kommer vi att få tillräckligt många förskollärare. Jag har varnat för att öka siffran, eftersom vi då kommer att få överkapacitet, men jag har icke, herr talman, i mitt inlägg gått emot påståendet att det nu skulle råda brist på just sådan personal på en det håll i landet.
Herr talman! Situationen är katastrofal när det gäller personalen på barnstugorna, inte bara i storstadsregioner utan också ute i landet. Au den är katastrofal där beror kanske mer på att man där saknar utbildad personal. Jag tror att klockan redan hunnit bli fem minuter i tolv när det gäller att hinna utbilda personal, men om man inte tar itu med den utbildningen nu blir det ännu senare och kanske för sent. Jag tror absolut inte på att det finns någon överkapacitet. De seriösa utredningar som har gjorts på området och den praktiska verkligheten har visat att behovet av personal är så stort att de farhågor som herr Alemyr hyser för att vi skulle kunna få en alltför stor förskolärarkår är minst sagt överdrivna. En kraftigt utbyggd barnomsorg, som vpk menar att vi skall ha, med mindre barngrupper och ökat personaltäthet ställer också krav på ökad utbildning av personalen. Skall vi dessutom kunna tillgodose skolbarnens behov av bra barnomsorg måste fler fritidspedagoger utbildas. Ärdeltta en regional fråga, får man väl inrikta utbyggnaden mera på de stora tätorterna. Detta har man enligt min mening inte gjort i den omfattning som man skulle behöva göra. Jag tycker det herr Alemyr sagt vittnar om att han inte vet hur situationen är ute i barnstugorna — där är det kris. Det är ibland så krisartat att föräldrar är tvungna att rycka in därför att det fattas personal - framför allt när personal skall gå på kurser eller medverka i fackliga frågor. Därför är det helt nödvändigt att bygga ut enligt vpk:s förslag. Det är givetvis också en fråga om ambitioner. Hur mycket vill man bygga ut barnomsorgen? Jag tycker att utskottets agerande i den här frågan vittnar om att man inte är beredd att på långt när bygga ut efter det behov som finns.

Herr talman! I motion 1541 tar min partikollega Karl-Erik Strömberg och jag upp problemen kring studic och yrkesvägledningen inom undervisningssektorn. Denna sektor omfattar i dag 31 olika utbildningslinjer och flera linjeanknutna kurser. Utbildningen är direkt inriktad på verksamhet som lärare inom förskolan. grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Man har tidigare haft uppfattningen att de flesta som sökt sig till dessa utbildningar skulle vara väl medvetna om vad deras studie och yrkesval innebar med tanke på att utbildningen inom denna sektor är så direkt yrkesinriktad. Det har dock visat sig att många som under senare år sökt sig till någon av utbildningslinjerna inte har varit på det klara med vad deras studie och yrkesval inneburit. För en del har den valda utbildningen varit ett andrahandsval eller 1. o. m. ett tredjehandsval, då man i den hårda konkurrens om utbildningsplatserna som råder inte lyckats komma in på den linje man helst velat välja. För andra har studie och yrkesvalet grundats på orealistiska föreställningar om yrket och inte varit baserat på kunskaper om vad yrket i realiteten innebär. De flesta som antagits till utbildningen genomför den dock. Många möter Nr 151 emellertid efter utbildningen en annan verklighet än den de upplevt under Onsdagen den studietiden. En del av dessa lärare orkar senare inte med sitt arbete utan 24 maj 1978 måste omplaceras eller byta yrke. I en studierektors uppgifter ingår bl.a. att samtala med kandidater om Anslag till högskola problem och svårigheter i utbildningen. Under våren 1977 genomförde UTA en kartläggning av externa och interna kurativa och studievägledande uppgifter i lärarutbildningen. Det visade sig då att både studierektorer, utbildningsledare och lärare vid de olika linjerna för utbildning till undervisningsyrken varit överbelastade med uppgifter som sträckt sig från att stödja enskilda kandidater i psykisk eller social kris vill att hjälpa sökande att räkna och forskning ut meritpoäng. En studierektors huvudsakliga arbete borde i stället inriktas på att pedagogiskt utveckla utbildningen inom den nya högskolan. Men det är naturligtvis svårt att finna tid till detta i den pressade arbetssituation som råder. Därför borde studierektorerna avlastas vissa uppgifter inom studie och yrkesvägledningen. Viss försöksverksamhet med kurativa och studievägledande uppgifter har förekommit med gott resultat. De redovisade förhållandena tyder på att insatser av studie och yrkesvägledande art i större utsträckning än vad som nu är fallet bör sättas in så väl före som under utbildningen för att om möjligt förhindra personliga tragedier under och efter utbildningen. Redan 1974 lade arbetsgruppen för utredning av frågan om betyg i lärarutbildningen fram ett förslag till svo och kurativ verksamhet inom lärarutbildningen. Man utarbetade också en kursplan för vidareutbildning av övertaliga lärarutbildare, och sedan 1974 har situationen inte blivit bättre. Snarare är det så att skolans vardag av många som arbetar där upplevs som tyngre än förut med fler problem för lärarkandidaterna som följd.

Det rörde sig i allmänhet om ca 400 000 kr. För 1976/77 fick undervisningslinjerna så småningom 265 000 kr. för försöksverksamhet. Denna kom att gälla endast 15 lärarhögskolor, som fick ca 14 000 kr. var. Var och en kan ju räkna ut hur ytterligt blygsamma dessa insatser blivit. Medlen har använts något olika på olika högskolor. I Stockholm och Malmö har man använt dem till svo-tjänster om mellan 8 och 12 timmar per vecka. Några lärarhögskolor har givit extraresurs till vissa lärare med 2-4 ummar per vecka, och någon lärarhögskola har givit extra resurs till kurator med mellan 2 och 4 timmar per vecka. 151 Förskoleseminarierna och speciallärarlinjerna har över huvud taget inte haft någon syöo-verksamhet. Det är helt klart att behoven av studie och yrkesvägledning vid linjen för undervisningsyrken är väl så stora som på de andra linjerna. I motionen anges en möjlighet att komma fram, t.ex. att utbilda övertaliga lärarutbildare, men jag vill framhålla att övertaliga lärarutbildare inte ständigt kommeratt stå till buds. De finns heller inte på alla platser. och utbildning av dessa är inte gratis. Inte heller kommer behoven av syo att minska, varför jag vill betona att dessa frågor måste ses över inför nästa budgetår.

Herr talman! Bara en kort kommentar till två frågor som berör Linköpings universitet. När det gäller den temaorienterade forskningsorganisationen vid Linköpings universitet säger utskottet aut man inhämtat att två teman kan påbörjas den 1 juli 1979 inom den i budgetpropositionen angivna resursramen och att kostnaderna nästa budgetår för det fortsatta utrednings och plancringsarbetet ryms inom den i budgetpropositionen beräknade medelsramen. Utskottets skrivning ger ingen fullständig bild av plancringssituationen. De prutningar som gjorts i budgetpropositionen innebär fr.o.m. 1979 att verksamheten får en snävare inriktning än vad som förutsetts och att det finns risk för att den tvärvetenskapliga ansatsen kommer i bakgrunden. Utskottets inställning innebär i praktiken att projektet försenas något och att kostnaderna skjuts på framtiden.

Även om den statsfinansiella situationen är ansträngd är det min förhoppning att förslag på den här punkten kommer med i nästa budgetproposition.

Herr talman! Det är nödvändigt att temaforskningen redan från början får Onsdagen den en viss bredd. Annars kan hela projektet äventyras. På den punkten är säkert 24 maj 1978 Jag och Stig Alemyr helt ense. Som ordförande i Linköpings högskoleregion har jag naturligtvis täta kontakter med ledningen för universitetet. Där gör man den bedömningen att verksamheten kommer i gång i långsammare takt än beräknat.

Herr talman! Ett par ord med anledning av min motion 1196, där jag utan framgång försökt intressera utskottet för en modern svensk flora. Utskottet avspisar motionen med hänvisning till ett tidigare uttalande att riksdagens möjligheter att bedöma ett visst forskningsprojekts angelägenhet är små. Den färdigheten har jag inte heller i mina vildaste drömmar velat tillskriva riksdagen, och därför har jag inte begärt annat än att riksdagen hos regeringen skulle anhålla att naturvetenskapliga forskningsrådet får i uppdrag all Överväga frågan. Det är uppenbart att vi aldrig kommer alt få en modern flora, om vi bara skall lita till arbete på fritid. Både tidsfaktorn och enhetligheten kräver en heltidstjänst. som naturligtvis kan och bör dras in när arbetet är avslutat. Vad statskalendern meddelar om sammansättningen av forskningsrådsnämnden och naturvetenskapliga forskningsrådet inger knappast några förhoppningar om initiativ därifrån, eftersom botanisterna knappast förefaller vara Överrepresenterade. Det torde behövas en liten påstötning utifrån, och det är den jag har avsett med min motion. Riksdagen kan inte bedöma ett projekts angelägenhet — alltså skall vi avslå förslaget att låta den bedömningen göras av den som har större förutsättningar därtill. Jag hoppas att utskottet förlåter mig om jag påstår att detta är ett osedvanligt torftigt motiv för ett avslag. Någon logik i resonemanget kan jag absolut inte finna, men jag skall inte ställa något särskilt yrkande.
Herr talman! I det här betänkandet ligger inget uttalande om huruvida utskottets ledamöter är intresserade av en ny svensk flora eller inte. Det har vi inte frågat varandra om. Så på den punkten är Hans Wachtmeisters påstående helt felaktigt. Vad det här gäller är tekniken för initierande av forskning, en fråga som vi tidigare diskuterat. När riksdagen förra året antog en ny metodik med forskningsnämnd och forskningsråd innebar det att riksdagen i stor utsträckning avhände sig möjligheterna att gå in i forskningsdetaljer. Dessa frågor överläts till organ utanför riksdagen, i vilka det ingår representanter för riksdagen. Denna teknik var vi praktiskt taget eniga om i det här huset. Vi måste nu ta konsekvenserna av det beslut vi då fattade.

Herr talman! Frågan om kvinnliga präster har under det senaste året kommit att i större utsträckning än på länge stå i centrum för den allmänna uppmärksamheten. Flera omständigheter har bidragit till detta. De motsättningar som råder inom svenska kyrkan i kvinnoprästfrågan har — inte minst genom den uppmärksamhet som massmedia gett åt dessa frågor — kommit skarpt i dagen. Otåligheten har också vuxit mot de tecken på ett kvardröjande och i vissa delar till synes tilltagande motstånd mot kvinnoprästreformen. Det var 1958 som beslut fattades om att kvinnor i samma mån som män skulle ha behörighet till prästerlig tjänst i svenska kyrkan. Beslutet fattades genom en särskild lag, som stiftades i den ordning som gäller för kyrkolag. Bakom beslutet stod alltså regeringen och riksdagen och även kyrkomötet. 1958 års lag om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst — behörighetslagen — är till sin innebörd helt klar. Enligt den har kvinna lika väl som man möjlighet att bli präst, biskop, ja, också ärkebiskop i svenska kyrkan. Lagen är alltså till sitt innehåll helt klar och medger ingen diskriminering på grund av kön. Beslutet har fullföljts genom ändringar i kyrkohandbokens ritual för de kyrkliga vigningarna m.m. Ändringarna visar att kyrkan också på det område som direkt representerar kyrkans religiösa funktioner utan någon inskränkning har accepterat 1958 års reform. 1958 års reform har under de år som har förflutit sedan den genomfördes alltmer kommit att bli en realitet i det praktiska kyrkolivet. Antalet kvinnliga präster är visserligen fortfarande lågt i förhållande till totala antalet präster i svenska kyrkan. Särskilt under de senaste åren har antalet kvinnliga präster emellertid ökat snabbt, och en fortsatt ökning kan förutses. Det finns numera kvinnliga präster i samtliga stift i landet. Från församlingarnas sida mottas i allmänhet de kvinnliga prästerna i hög grad positivt. Varje åtgärd som anses innebära motstånd mot ordningen med kvinnliga präster — antingen den riktar sig mot enskild företrädare eller mot ordningen som sådan — avvisas bestämt av den allmänna opinionen såvil inom den svenska kyrkan som i samhället i stort. Bilden är emellertid inte enbart positiv. Fortfarande accepteras inte kvinnliga prästkandidater av biskoparna i två av stiften. De kvinnliga prästernas arbetssituation försvåras inte sällan av en negativ inställning hos främst vissa manliga kolleger. Åtskilliga av de manliga prästerna och teologistuderandena intar i dag uppenbarligen en avvisande hållning till kvinnliga präster. En sådan attityd synes bl.a. prägla allt fler av de manliga teologistuderandena. Om denna tendens fortsätter, föreligger risk för betydande svårigheter i församlingsarbetet i framtiden. Mot bakgrund av de negativa inslagen i bilden väcktes i januari i år fyra motioner, där man begär att riksdagen uttalar sig mot diskriminerande behandling av kvinnor i samband med prästutbildning, prästvigning och ämbetsutövning it den svenska kyrkan. Motionärernas grundinställning är att åtgärder behövs för att man skall kunna komma till rätta med ett kvarvarande och hårdnande motstånd mot kvinnliga präster. Särskilt framhålls att den s.k. samvetsklausulen från 1958 inte längre kan få tillåtas legitimera diskriminerande behandling av kvinnor.

Vid utfrågningen hos utskottet har ärkebiskop Olof Sundby, biskop Bertil Gärtner i Göteborg och kyrkoherde Margit Sahlin redogjort för sin allmänna syn på principiella frågeställningar i ärendet och besvarat frågor. Ärendet är komplicerat, och detta förhållande avspeglas i utskottets skrivning. Å ena sidan har det gällt att slå vakt om 1958 års reform och de därmed förenade kraven på att de kvinnor som går in i kyrkans tjänst får en god arbetssituation. För församlingslivet är det också väsentligt att man ser till att den helt övervägande majoriteten av medlemmarna i svenska kyrkan, som ställer sig positiv till kvinnoprästreformen, inte utsätts för den irritation och den oro som vållas av trakasserier eller tillspetsade demonstrationer från kvinnoprästmotståndarna. Å andra sidan har det gällt att undvika åtgärder som kan betecknas som ingrepp i trosfriheten eller försök att utöva tvång i trosfrågor. 1958 års kyrkomöte gjorde vissa uttalanden om den praktiska tillämpningen av 1958 års behörighetslag. Det är dessa som har kommit att kallas ”samvetsklausulen”. Dessa uttalanden — som riksdagen aldrig direkt ställt sig bakom — har kommit att spela en stor roll i debatten om frågor som rör kvinnliga präster. Uttalandena måste ses mot det då akuella läget i frågan. De syftade till att undvika kyrkosplittring och värna om den för en evangelisk kyrka betydelsefulla principen att inte utöva tvång i trosfrågor. Det är emellertid uppenbart att uttalandenas tolkning och räckvidd inte kan förbli opåverkade av den allmänna utvecklingen i kyrkans liv. Läget i dag är helt annorlunda än 1958. Den ändrade situationen har redan påverkat den praktiska tillämpningen av behörighetslagen och måste uppenbarligen göra det också i fortsättningen. Detta har också klart kommit till uttryck genom det interna kyrkliga arbetet med frågorna. Biskopsmötet gjorde i januari i år ett uttalande som visar att man avser att med kraft fortsätta arbetet för att motverka varje form av diskriminering i kyrkans ämbete på grund av kön. Uttalandet innebär en betydande skärpning i detta avseende i förhållande till vad biskopsmötet uttalade i april 1977. En samrådskommitté under ärkebiskopens ledning har i enlighet med Januariuttalandet tillsatts för att behandla och söka lösa de olika praktiska problem som kan uppkomma i sammanhanget. Samrådskommittén har påbörjat sitt arbete och avser att intensivt arbeta med de här frågorna under innevarande år. Inom samrådskommittén råder cnighet om att alla uppenbara demonstrationer och trakasserier — antingen de riktar sig mot den ena eller den andra meningsriktningen — är förkastliga och skall motarbetas. Som ett resultat av arbetet har redan uttalats att särvigningar av manliga kvinnoprästmotståndare, som tidigare förekommit och som väckt stor irritation i vida kretsar, inte torde komma att äga rum i framtiden. Bakgrunden till svårigheterna i den här frågan är det förhållandet att det «nom den svenska kyrkan fortfarande finns två meningsriktningar när det gäller synen på kyrkans ämbete och kvinnornas rättigheter i detta sammanhang. Den ena företräds av en överväldigande majoritet inom svenska kyrkan som helhjärtat sluter upp kring 1958 års reform. Den andra företräds av en minoritet som fortfarande har svårt att acceptera denna reform. Utskottet har uttalat att det är en viktig uppgift för den svenska kyrkan att målmedvetet arbeta på att snabbt finna former som fullt ut tillgodoser de krav som 1958 års reform ställer på lika behandling av man och kvinna i kyrkans tjänst. Utskottet har tagit fasta på att det inom kyrkans ledning finns ett klart medvetande om att hithörande frågor måste drivas med stor kraft. Det fortsatta arbetet kommer också att följas med stor uppmärksamhet av den allmänna opinionen.

1 den delen har utskottet uttalat följande: ”Det kan —-——- enligt utskottets mening inte komma i fråga att nytillträdande biskop utnyttjar sina befogenheter med avseende på prästvigning på ett sätt som innebär att prästkandidat diskrimineras på grund av kön.

Syftet härmed har självfallet varit önskemålet att tillgodose att motsättningar i kvinnoprästfrågan åtminstone i framtiden inte skall bli ett irritationsmoment i det praktiska kyrkolivet. Det är utskottets förhoppning att de förutsatta framtida åtgärderna inte skall behöva leda till någon kyrkosplittring eller uppfattas som tvång i trossaker.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 F utskottets betänkande föreslås avslutningsvis att regeringen skall uppmärksamt följa det nu pågående arbetet inom svenska kyrkan på här berörda områden och ta de initiativ som regeringen finner erforderliga för att säkerställa att 1958 års reform helt slår igenom i kyrkans liv. Detta uttalande måste ses mot bakgrund av utskottets skrivning i dess helhet och med beaktande av de nyanser som skrivningen innehåller.